Herr talman! Jag hade inte replikrätt när herr Grebäck i sitt senaste anförande vände sig till mig och menade att med ett par tioöringar får vi inte folk att lämna tillbaka glasflaskor vare sig vi kallar dem returglas eller engängsglas. Det är alldeles riktigt. Pantsysiemet fungerade mycket bättre när två tioöringar var värda mer än de är i dag. Herr Grebäck har emellertid missat hela vår argumentering, nämligen att pantprissättningen skall utgå från konsumentens värdering av besväret att återföra tomglas och inte från tomglasets värde för bryggerierna, varför pantpriset måste sättas högre än nyglaspriset. Detta är vårt motionsyrkande, som sedan har följts upp i reservationen III. Jag instämmer med professor Dahmén, som i sin bok om miljöfrågorna har sagt att det inte är rimligt att på samhället övervältra de kostnader som producenterna och nedskräparna förorsakar. Vi talar så ofta om front mot miljöförstöringen, men allt detta tal verkar faktiskt ihåligt om vi över huvud taget ingenting gör för att reducera engångsglashanteringen. Detta är givetvis inte vår största miljövårdsfråga, men det är ett viktigt test på vår vilja och förmåga att komma till rätta med dessa problem. Av propositionen och utskottets utlåtande framgår att testet har utfallit negativt.

Herr talman! Under diskussionen i första kammaren om detta ärende framkom att det tydligen förelåg ett missförstånd; en av reservanterna uttalade att man genom propositionsförslaget skulle täppa till det andningshål som elever i årskurs 9 haft genom möjligheten att komma ut på arbetsplatserna. Därför skulle jag, herr talman, redan i inledningsskedet av ärendets behandling i andra kammaren vilja göra några konstateranden. I propositionen konstateras att man måste upphäva nuvarande bestämmelse i 2 kap. 17 § skolstadgan om möjlighet att ersätta skolgång i årskurs 9 i grundskolan antingen med skolgång i yrkesskola eller med utbildning hos hantverkare eller företagare jämte viss undervisning i grundskolan.

I en borgerlig reservation krävs att man bör bibehålla möjligheten att låta elev byta ut skolgång i årskurs 9 mot utbildning hos hantverkare eller företagare. Såsom skäl härför åberopas i reservationen att man inte kan bortse från att det finns elever med en så negativ inställning till skolgången att skolgången upplevs som helt meningslös. I dessa undantagsfall, menar reservanterna, är det värdefullt att ett alternativ till skolgång i grundskolan kan erbjudas. Enligt reservanterna bör detta alternativ utnyttjas restriktivt och i fall där skolan trots alla ansträngningar knappast kan ge eleven något. Re servanterna förutsätter att utbildningen hos hantverkare eller företagare skall stå under tillsyn av vederbörande skolstyrelse. Reservanterna synes mena att förslaget i propositionen innebär att det i fortsättningen skulle bli omöjligt att i undantagsfall låta elev i årskurs 9 byta skolgång i årskurs 9 mot utbildning t.ex. hos hantverkare. Så är emellertid inte fallet. Enligt 36 § andra stycket skollagen och motiven till denna bestämmelse finns alltjämt denna möjlighet. I formellt hänseende föreligger visserligen en skillnad mellan nuvarande bestämmelse i 2 kap. 17 § skolstadgan och 36 § andra stycket skollagen. Elev som enligt 2 kap. 17 § skolstadgan ersätter skolgång med utbildning hos hantverkare och viss utbildning i grundskolan fullgör sin skolplikt. Den som befriats enligt 36 8 andra stycket skollagen fullgör däremot ej längre skolplikt, även om hans skolplikt ännu inte avslutats. Men reellt sett föreligger för den enskilda eleven ej någon skillnad. I detta sammanhang bör följande observeras. Innan skolstyrelsen medger att elev får avsiuta sin skolgång enligt 36 § andra stycket skollagen, skall skolstyrelsen nämligen, som framhållits redan i 1962 års proposition om skollagen, se till att det på ett betryggande sätt är sörjt för annan utbildning eller lämplig sysselsättning åt eleven. Det har hävdats att elev som går hos hantverkare eller företagare enligt 2 kap. 17 § skolstadgan står under tillsyn av skolstyrelsen, men att elev som avslutat sin skolgång enligt 36 § andra stycket skollagen inte skulle stå under tillsyn av skolstyrelsen. Enligt min uppfattning skall den sistnämnda eleven också stå under tillsyn av skolstyrelsen, även om det inte finns någon uttrycklig stadgebestämmelse som tar sikte just på detta fall. Skulle tveksamhet uppstå om gällande bestämmelser och deras tillämp ning är jag beredd vidta lämpliga åtgärder för att undanröja sådan oklarhet.

Herr talman! I propositionen 159 redovisas en rad frågor som måste lösas innan den nya gymnasieskolan, om vilken principiellt beslut tidigare fattats, införs fr.o.m. den 1 juli 1971, och åtgärder föreslås med anledning härav. En del av dessa åtgärder är av sådan art att de regleras i skollagen och studiehjälpsreglementet, och de upptas följaktligen inte i statsutskottets utlåtande nr 222. De frågor och förslag som behandlas i det utlåtande från statsutskottet som vi har att ta ställning till i dag är i flera fall av den karaktären, att de naturligen följer på tidigare fattade beslut och mestadels inte erfordrar någon fortsatt diskussion. Vissa andra frågor är emellertid av mer kontroversiell art, och följden har blivit att statsutskottets utlåtande inte blivit enhälligt. En av reservationerna är gemensamt borgerlig. Det var alltså om den som utbildningsministern nyss talade. Den tar jag upp sist i mitt anförande, då jag vet att flera talare omedelbart efter mig kommer att anknyta till den problematik den berör. Jag börjar alltså med de fyra reservationer som bärs fram av enbart moderater. Den första gäller rätten för elev att gå om högsta årskursen på studieväg i gymnasieskolan. Det förutsätts visserligen i propositionen att elev i gymnasieskolans högsta årskurs skall ha möjlighet att om särskilda skäl föreligger gå om årskursen helt eller delvis. Denna möjlighet skall dock, liksom för närvarande i fackskolan, vara beroende av att utnyttjandet av rätten inte medför någon utvidgning av skolorganisationen. Det är alltså inte en rätt i ordets egentliga bemärkelse, eftersom den inte är villkorslös. En sådan tolkning — menar vi re servanter — måste avvisas. Bestämmelsen om rätten att gå om bör visserligen utnyttjas återhållsamt, men den bör inte vara begränsad av organisatoriska eller ekonomiska skäl. Ej heller får problemet lösas genom att fler elever än normalt stoppas in i en klass. Klasserna är redan tillräckligt stora när de är fyllda. Läsning i kompletteringssyfte får givetvis inte förekomma, men kan en elev förebringa starka sociala skäl, t.ex. sjukdom eller svåra hemförhållanden, för att gå om sista årskursen, skall han också få göra det oberoende av de organisatoriska konsekvenserna. Jag vill påpeka att det är fråga om en mycket viktig elevvårdande angelägenhet. Vi talar så mycket om elevvård, men vi gör inte mycket när vi skulle kunna göra någonting. Vi ställer oss ofta alltför kallsinniga och gömmer oss bakom obotfärdighetens förhinder. Det är elever det gäller här och inte i första hand pengar eller principer. Den andra reservationen av oss moderater rör frågan om betygsättningen i gymnasieskolan. I propositionen erinras om den betygsutredning som pågår inom skolöverstyrelsen. Departementschefen anser att det inte finns skäl att i väntan på resultatet av denna utredning närmare diskutera andra ändringar i gällande betygssystem än som föranleds av att gymnasieskolan ersätter vissa äldre skolformer. Att departementschefen — statsrådet Carlsson — inte vill diskutera gällande betygssystem, det s.k. relativa betygssystemet, förstår jag fuller väl. Det ville han inte heller i den stora utbildningsdebatten här i kammaren förra veckan — att trampa omkring i ruiner är inte något nöje. Ändå vill departementschefen utsträcka det gruppeller elevrelativa betygssystemets välsignelser till hela den nya gymnasieskolan, alltså även till ämnen som tidigare varit förskonade, trots att utbildningsministern vet för det första att. det relativa betygssystemet i det närmaste har klappat samman och för det andra att betygsutredningen inte kan eller får dröja alltför länge med att lägga fram förslag till nya regler för betygsättningen. Enligt tidningsuppgifter — jag har inga andra uppgifter — avlämnar skolöverstyrelsens betygsgrupp redan om en och en halv månad ett förslag, vars kontenta skulle vara att det relativa betygssystemet avskaffas och «ersätts med ett s.k. målrelaterat betygssystem. Må vara att ett strikt målrelaterat system inte accepteras av statsrådet Carlsson och hans meningsfränder bland politikerna och kanske inte heller av en del andra, men att på något sätt ändra det relativa betygssystemet kommer man enligt mitt sätt att se icke ifrån. Ändringarna kan t.o.m. tidfästas till 1973, när beslut i anledning av kompetensutredningens förslag väntas bli fattat och träda i kraft. Att i dag utsträcka användningen av det gruppoch elevrelativa systemet i onödan i väntan på omläggningen synes mig inte vara särskilt ändamålsenligt. Jag tycker att det innebär ett visst uniformstänkande och likformighetshysteri. Utskottsmajoriteten är patetisk och verklighetsflyende då den uttalar att ett bifall till motionärernas förslag att den målrelaterade betygsskalan skall användas i vissa ämnen skulle innebära betydande risk för missförstånd framför allt hos eleverna och deras föräldrar. Som om inte missförstånd skulle ha varit det relativa betygssystemets följeslagare redan från begynnelsen. Ingen kan annat än missförstå det. Att tillämpa det är i det närmaste omöjligt — det visar, om inte annat, erfarenheten. Det bygger på chimären att det är möjligt att i den lilla enheten — klassen eller skolan — få fram relationer som gäller för den stora enheten: en hel årskull. Då därtill centrala prov saknas i fler talet ämnen, framför allt i de ämnen det nu gäller som skall ha det relativa betygssystemet, blir situationen ännu omöjligare. Införandet av det relativa betygssystemet — om också kortvarigt — på de områden inom det integrerade gymnasiet där det inte nu finns är och förblir enligt min mening ett misstag som man borde undvika. Den tredje moderata reservationen avser benämningarna gymnasieekonom, fackskoleekonom, gymnasieingenjör och fackskoleingenjör. Frågan kan synas inte vara särdeles stor — det medger jag — men den har dock vissa aspekter. De här benämningarna kan inte tilllämpas i fråga om den nya gymnasiceskolan, som inte skiljer mellan gymnasium och fackskola. Det konstateras i propositionen, och så är det givetvis också; det är ingen diskussion om den saken. Anmärkningsvärt är emellertid att departementschefen och utskottsmajoriteten så att säga lämnar frågan åt dess öde, viftande med att arbetslivets »eventuella> behov av kortare beteckningar får tillgodoses i annan form än genom författningsbestämmelser. Utan tvivel — inte »eventuellt>, som det heter i utskottsutlåtandet — finns det inom arbetslivet i Sverige ett praktiskt behov av examensoch yrkesbenämningar. Sak samma gäller i minst lika stor utsträckning på den internationella arbetsmarknaden. Jag menar att det därför finns skäl för att frågan, innan den — om den är omöjlig att lösa — definitivt släpps och lämnas åt sitt öde, ändå ägnas ytterligare bercdning med syfte att i samråd med arbetsoch yrkeslivets företrädare få fram en enhetlig och fungerande praxis på detta område. De nu aktuella benämningarna berör ganska stora grupper av elever i den nya gymnasieskolan, och frågan om korta och effektiva examensbeteckningar gäller på sikt inte bara ingenjörer och ekonomer utan också andra yrkesutövare på såväl gymnasial som postgymnasial nivå. Benämningsfrågan bör alltså inte lämnas öppen utan är, som jag ser saken, förtjänt av fortsatt beredning inom Kungl. Maj:ts kansli. Den fjärde och sista av våra reservationer gäller behörighet till tjänst som rektor eller lönegradsplacerad studierektor vid skolenhet med gymnasieskola. Om synnerliga skäl föreligger, skall enligt departementschefen även den som inte är behörig till ordinarie tjänst som lärare kunna komma i fråga till rektorseller studierektorsbefattning. Utskottets majoritet, som med tillfredsställelse konstaterar att utvecklingen allmänt sett går i riktning mot en uppmjukning av formella behörighetskrav, kan inte gå med på motionärernas önskemål om att behörighet till ordinarie tjänst som lärare skall vara ovillkorligt krav på rektor och studierektor. Vi reservanter kan inte på samma sätt som utskottsmajoriteten förnöja oss åt att formella behörighetskrav mer och mer mjukas upp i riktning mot försvinnande. S.k. reella behörighetskrav är mycket svåra att mäta noggrant och tenderar lätt att bli beroende av mångahanda godtycken i bedömningen. Därmed har jag inte sagt att man inte kan arbeta med sådana, men det bör inte uteslutande vara sådana. När det gäller skolledartjänster med undervisningsskyldighet, handledaruppgift, lärarhandledaruppgift och liknande är lärarutbildning och därpå grundad lärarerfarenhet enligt min uppfattning en nödvändig bakgrund. Varje uppmjukning kan innebära stora risker. S.k. praktiska meriter är på detta område speciellt svåra att väga och mäta. Subjektiviteten ligger alltid på lur. Kravet på lärarbehörighet och därpå grundad, väl vitsordad lärarerfarenhet inom skolväsendet är den enda objektiva bedömningsgrund som står till buds när man skall bedöma en rektors eller studierektors pedagogiska meriter — och pedagoger måste dessa befattningshavare vara. Detta krav är en av grundförutsättningarna för att en person väl skall kunna sköta en skolledartjänst, som långt ifrån bara består i organisation och administration, om den är rätt konstruerad och rätt utövad. Tunga remissinstanser understryker att intim kännedom om och erfarenhet av skolväsendet bör känneteckna en skolledare även i den nya gymnasieskolan. Jag skall sedan övergå till den verkligt besvärliga tolkningsfrågan. I den gemensamma borgerliga reservationen tar man upp frågan om Övergången från grundskolan till gymnasiet. Elev i grundskolan har tidigare, såsom framgick av statsrådet Carlssons anförande, med stöd av 2 kap. 17 8 skolstadgan kunnat ersätta skolgång i årskurs 9 med utbildning hos hantverkare eller företagare. Den paragrafen skulle alltså enligt propositionen tas bort. För min del uppfattade jag det, åtminstone intill utbildningsministerns nu lämnade deklaration, så att upphävandet av ifrågavarande författningsrum i skolstadgan närmast var ett utslag av en viss vördnad för den heliga uniformitetsprincipen.

I sådana fall, som verkligen förekommer — det vågar jag säga — och där skolan trots alla ansträngningar knappast kan ge eleven något, är det värdefullt att alternativ står till buds. I likhet med Svenska kommunförbundet och andra remissinstanser anser vi, som står bakom reservation 3, att möjligheter till avvikelser från huvudregeln bör finnas.

Så vill jag tolka utbildningsministerns uttalande. Vid befrielse — så stadgas det 1 skollagen — bör tillses att det på ett betryggande sätt är sörjt för att eleven får annan utbildning eller lämplig sysselsättning.

Är det på det sättet kan jag för min del avstå från att yrka bifall till reservation 3. Men jag vill säga ytterligare ett par saker. Propositionen, vem som nu har skrivit den, är under alla förhållanden oklar på den punkten. Vid upprepade genomläsningar och försök att genomtänka innehållet har jag inte kunnat finna annat. Det talas på s. 67 om en möjlighet som inte längre skall bibehållas, och därav kan man inte gärna dra någon annan slutsats än att det inte blott är fråga om en formell författningsändring utan om någonting mer. Varför skulle man i annat fall inte kunnat nöja sig med att ur 2 kap. 17 8 skolstadgan, andra stycket, endast utesluta de sista raderna om allmänbildande undervisning i årskurs 9 i grundskolan? Paragrafen skulle då ha fått följande lydelse: Äro beträffande viss elev särskilda skäl därtill må skolstyrelsen medgiva, att eleven må ersätta skolgång i årskurs 9 i grundskolan med utbildning hos hantverkare eller företagare, om eleven hos denne erhåller planmässig undervisning i yrkesarbete och yrkesteori.

Det är väl ändå skolstyrelsen — man måste ju se på det formella — som skall handlägga saken. Jag tänker på följande som utbildningsministern berörde. Vem har formellt, och det kan också bli reellt, tillsynen över en elev som enligt skollagen befriats från sista skolåret men som åtnjuter utbildning hos hantverkare eller företagare? Icke skolstyrelsen. Här behövs onekligen tillämpningsföreskrifter. Eleven är ju ur skolan, och skolstyrelsen behöver inte följa eleven under det år som egentligen skulle ha varit hans nionde skolår. I den situationen kunde den elev aldrig råka som enligt skolstadgan 2 kap. 17 8 åtnjöt utbildning utanför skolan. Då stod han alltså kvar och skulle stå kvar — annars rörde det sig om tjänstefel av skolstyrelsen — under skolmyndigheternas tillsyn hela sitt år hos hantverkare eller företagare. Detta är en utomordentligt viktig punkt, där det inte går att komma undan med att tala om att det finns formella men inga reella skillnader. För att det inte skall bli några skillnader över huvud taget fordras, enligt min mening, oncekligen omedelbara tillämpningsföreskrifter. Som jag framhöll redan för ett tiotal dagar sedan, när vi beslöt om reviderade timoch kursplaner för vissa linjer i gymnasieskolan som skall starta höstterminen 1971, torde denna gymnasieskola inte bli många år gammal.

Detta framhöll jag för några dagar sedan, och jag upprepar det nu. Vidare erinrar jag om den debattskrift som utkom i går från U 68, Gymnasieskolan — några utvecklingslinjer, som annonserar — på hur lång sikt är mycket oklart — avsevärda ändringar. Det är alltså knappast något bestående verk som vi i dag fattar beslut om, men det förhållandet får givetvis inte hindra oss från att göra denna kanske interimistiska byggnad så god och ändamålsenlig som möjligt.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

Herr talman! Beträffande den integrerade gymnasieskolan är vi väl täm ligen överens om målsättning och linjer. Mot statsutskottets utlåtande nr 222, som vi nu behandlar, finns kanske ändå några små invändningar att göra, större eller mindre beror möjligen på den fortsatta diskussionen. Jag skall här inte ge mig in på några större utvikningar. Vi har i vårt parti väckt en motion i anledning av proposition 159 och vi har reserverat oss bara på en punkt, nämligen den som det nu står litet mera diskussion om än om de övriga. Inledningsvis vill jag dock säga några ord om en annan nog så viktig detalj, som vi har tagit upp i vår motion, nämligen de landstingsägda gymnasieskolornas ställning i framtiden. Vi diskuterade den frågan ganska ingående i utskottet, och det fanns ingen anledning för oss att reservera oss på denna punkt, eftersom vi i utskottet fick en skrivning som för tillfället kunde anses vara till fyllest. Men framför allt när det gäller lanthushållsskolorna — jag vill starkt understryka att det namnet inte är adekvat i förhållande till undervisningen, i våra dagar är det väl snarare hushållsundervisning i vanlig mening som bedrivs där — råder det en viss osäkerhet. Den osäkerheten är kanske mera påtaglig än beträffande övriga skolor inom den sektorn. Det beror i så fall givetvis på att den primärkommunala gymnasieskolan tar över en del av den undervisning som i dag bedrives vid lanthushållsskolorna. Utskottet skriver på s. 5 följande: »Utskottet vill först erinra om propositionens ord att det fullständiga genomförandet av gymnasieskolan kan förutsättas komma att ta tämligen lång tid i anspråk.

Jag skall härefter närmast under en kort stund ägna mig åt den för de borgerliga partierna gemensamma reservationen 3. Utbildningsministern inledde denna debatt med ett klarläggande av hur de bestämmelser, som där tas upp, skall tolkas. Trots detta förtydligande vill jag nog ha ett klarare besked på denna punkt.

Skolstadgan ger i dag vissa möjligheter att låta en del av dessa elever undergå utbildning hos företagare och hantverkare kombinerad med viss allmän undervisning i grundskolan. I propositionen föreslås ett avskaffande av denna möjlighet, och utskottsmajoriteten ansluter sig till detta förslag. I reservationen påyrkas däremot att möjligheten att genomgå sådan utbildning hos hantverkare och företagare skall behållas. Enighet föreligger emellertid på denna punkt om att det inte är möjligt att genomgå sådan utbildning i kombination med allmän undervisning i grundskolan. Utskottets motivering för avslagsyrkandet redovisas på s. 4 av utlåtandet, där man helt kort konstaterar att den nya läroplanen för grundskolan inte ger utrymme för en sådan undervisning som vi önskar bibehålla. Om den tolkning, som utbildningsministern gjorde i debattens början, skall gälla i denna fråga borde man emellertid ha kunnat tillgodose vårt krav helt enkelt genom att i 17 8 skolstadgan göra den ändringen att bestämmelsen om ett visst antal undervisningstimmar per vecka strykes. Återstoden, som ändå är det viktiga i detta sammanhang, skulle däremot bibehållas. Vi kan inte blunda för de problem som i dag finns i skolan. Att man tar upp dem till behandling innebär inte att man på något vis ifrågasätter målsättningen för skolans arbete. Snarare har vi genom att försöka komma till rätta med bekymmer av detta slag velat möjliggöra en effektivare undervisning i skolorna, vilket måste anses vara ett fullt legitimt syfte. Många gånger finner eleven sin situation mindre meningsfull, och han skulle kanske, om man finge tillämpa det nämnda systemet, snabbare och lättare kunna finna sig till rätta med skolgången.

Att dessa elever skall stå under skolstyrelsens tillsyn det nionde läsåret, även om detta tillbringas hos en hantverkare eller företagare, har från vår sida aldrig ifrågasatts. Den diskussion som uppstått huruvida propositionen skall tolkas si eller så har vållat en del förvirring, och det är naturligtvis utomordentligt angeläget och att hälsa med tillfredsställelse att utbildningsministern här gjort ett klarläggande.

Jag väntar, herr talman, med eventuellt yrkande tills vidare.
Herr talman! Den proposition angående gymnasieskolan som vi nu behandlar gäller vissa följdåtgärder till den gymnasiereform som vi tidigare beslutat om och som vi inom folkpartiet anser vara ett betydelsefullt steg för att förnya och förbättra ungdomens utbildningsmöjligheter. De åtgärder som det här är fråga om syftar främst till att sammanjämka vad som i dag gäller för de skilda skolformer som skall ersättas av gymnasieskolan. Utskottet har vid behandlingen av propositionen i stort sett varit enigt. Visserligen är till utlåtandet sex reservationer fogade — därav en blank — men dessa gäller i de flesta fall detaljer och förtar inte intrycket av en betydande enighet vid behandlingen av Kungl. Maj:ts förslag och de motioner som utskottet samtidigt haft att behandla.

Utskottet föreslår att riksdagen som sin mening ger till känna för Kungl. Maj:t vad utskottet i detta fall anfört. Jag vill kraftigt understryka detta utskottets uttalande. Jag anser det vara en mycket angelägen uppgift att ta hand om dessa elever och hjälpa dem till rätta. Jag tror att det är en fråga som har ägnats alltför liten uppmärksamhet — det är nödvändigt att vi verkligen lägger vikt vid att dessa frågor uppmärksammas och löses på ett riktigt och rimligt sätt. Jag skall inte förlänga debatten med att redogöra för våra övriga motionsyrkanden, även om de enligt vår mening är starkt underbyggda.

Propositionen föreslår att den möjligheten skall försvinna eller, som det heter, »bli upphävd». Motiveringen sägs vara att den nya läroplanen för grundskolan inte ger utrymme för både allmän undervisning i årskurs 9 i grundskolan och meningsfull utbildning hos hantverkare eller företagare. Det är väl riktigt. Men då återstår :den lösning som herr Elmstedt här talade för tidigare, och jag vill gärna få ansluta mig till den frågeställning han reste i slutet av sitt anförande. : Utskottsmajoriteten följer på denna punkt Kungl. Maj:t, under 'det att samtliga företrädare för centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet i en gemensam reservation har. avstyrkt Kungl. Majt:s förslag på denna punkt och tillstyrkt ett motionsyrkande, som innebär att nämnda möjlighet skall finnas kvar. Man kan enligt 'reservanterna inte bortse från att det finns elever med en sådan negativ ini ställning till skolgången att denna upplevs som meningslös både av dem och av föräldrarna. Man kunde tillägga att den också i vissa fall faktiskt kan bli till skada, om den skapar trots och avoghet gentemot samhället. | I dessa undantagsfall, där skolan trots alla ansträngningår knappast kan ge. eleven någon positiv behållning av skolgången, är det värdefullt att ett alternativ finns att tillgå. Vi känner fall — det gör säkert alla som arbetat på skolfältet — där en omplacering av en elev från skolan till en hantverkare eller ett företag slagit väl ut. Jag hörde häromdagen berättas om två sådana fall, där den ene pojken — båda fallen gällde pojkar — blivit en skicklig plåtslagare och den andre en mycket bra kock. Visserligen kan utbildningsministern hänvisa till att i gällande läroplan för. grundskolan är klart utsagt att skolstyrelsen får besluta om sådan jämkning i studiegången i årskurs 9 som . :bedöms vara nödvändig för att skolgången - skall bli meningsfull för en elev. Den jämkningen kan bl.a. avse utsträckt praktisk yrkesorientering. Vi har hört och vet sedan förr att enligt skollagen kan man i undantagsfall befria en elev från sista skolåret. Men det förefaller mig ganska onödigt att mot den bakgrunden upphäva den möjlighet till utbyte av skolgången som föreligger enligt skolstadgans 2 kap. 17 8. Varför inte behålla bestämmelsen och ge densamma den ändrade lydelse som här har föreslagits? Jag tror att man genom det upphävande som här är aktuellt inte undgår att skapa förvirring. Jag är tacksam för att utbildningsministern ställt i utsikt att han skall se till att det kommer ut anvisningar som klarlägger den här problematiken. Det är bara synd att vi inte har tillfälle att diskutera dessa anvisningar och.se vad de innehåller. Det är möjligt att det kan bli något som är lika värdefullt som den här bestämmelsen, och då är allt väl. Men det vet vi tyvärr inte säkert i dag. För min del menar jag att det är .utomordentligt. värdefullt att det finns en sådan här möjlighet. Hur denna sedan formellt fogas in i sammanhanget har inte någon avgörande betydelse — det är jag fullt medveten om. Men jag är, som sagt, mycket angelägen om att den finns där. Självfallet skall en sådan möjlighet utnyttjas restriktivt, och det är angeläget att skolmyndigheterna tillser att den utbildning, som erbjuds som ersättning eller som eleven får övergå till, verkligen blir meningsfull. Jag menar också att skolstyrelsen bör ha ansvar för att den blir det. Skolstyrelsen får inte släppa ansvaret för den som fått lämna skolan efter åtta års skolgång. Jag vill göra utbildningsministern uppmärksam på att denna paragraf anknyter till 1ö5-årsstrecket, och det är inte möjligt att tillämpa det i alla fall; en elev kan ha fått fördröjd skolgång av någon anledning. Också av det skälet bör man se närmare på saken. I detta sammanhang vill jag peka på att grundskolans nya läroplan är mera teoretisk än den gamla. I den gamla förekom vissa mindre teoretiska och mera praktiska alternativ, som inte längre finns kvar. Jag har själv varit med om att fatta beslut om den ändringen, och även om jag gjorde detta med en viss vånda skall jag inte nu i efterhand ta upp någon diskussion därom. Att i det nya, förändrade läget omöjliggöra för skolan att i vissa, speciella fall låta elev utbyta skolgång mot utbildning hos hantverkare eller företagare kan enligt min mening inte vara välbetänkt. Vi bör åtminstone låta utredningen angående skolans inre arbete fullgöra sin uppgift innan ställning tas i den här frågan. De sakkunniga skall ju enligt direktiven lägga fram förslag om »de pedagogiska förändringar och kompensatoriska åtgärder» som är nödvändiga för att de elever, som i dag inte finner tillräcklig stimulans i skolarbetet, skall uppleva undervisningen som meningsfull. Mer bråttom kan det väl inte vara, herr talman, än att man skulle kunna invänta resultatet av den utredningen. Jag vill fråga utbildningsminis tern om han inte skulle kunna tänka sig att låta frågan vila på denna punkt till dess att utredningens betänkande föreligger. Till sist vill jag med några ord kommentera förslaget till skolledarorganisation för gymnasieskolan. I det sammanhanget vill jag gärna ge utbildningsministern en eloge. Vi hälsar med verklig tillfredsställelse att han i propositionen klart tagit avstånd från skolledarutredningens tankegångar och föreslagit att statliga bestämmelser om skolledarorganisationen för gymnasieskolan främst bör avse tjänster som behövs för ledningen av skolenheterna. Förslaget innebär samtidigt en värdefull förstärkning av skolledarorganisationen. Vi vet alla att en sådan är utomordentligt nödvändig. När det gäller benämningen på skolledarna skulle jag gärna se ändring i ett avseende. Tyvärr har jag inte härvidlag någon motion att åberopa — det är ett förbiseende av mig — och utskottet har inte haft tillfälle att diskutera frågan, men såvitt jag förstår är det inte heller nödvändigt; frågan är inte av det slaget. Jag vill därför här ifrån talarstolen framföra förslaget i hopp om att departementet tar det under övervägande. Det gäller den lönegradsplacerade << studierektorn, som skall finns vid varje samordnad skolenhet. Jag vill föreslå att den mannen eller kvinnan kallas biträdande rektor. Rektor och den lönegradsplacerade studierektorn skall betjäna hela skolan till skillnad från de arvodesanställda studierektorerna, som endast skall betjäna en speciell del av skolan. Det är en skillnad som man skulle kunna markera på detta sätt. Benämningen <<: biträdande =: rektor skulle också kunna göre det lättare för befattningshavarna vid övergången till den integrerade skolan; här kommer alltså en personalvårdssynpunkt in i sammanhanget. Den av rektorerna vid de förutvarande skolorna — gymnasiet och yrkesskolan — som inte: kommer ':i fråga som rektor skulle ju få behålla titeln med tillägget biträdande. Detta är ingenting nytt; titeln biträdande rektor finns redan i yrkesskolan i de större enheterna. Därför berde' det inte vara uteslutet att använda den benämningen. i Herr talman! Jag har vid denna tidpunkt inie något yrkande.
Herr talman! Efter de inlägg son har gjorts kan jag: fatta mig mycket kort. : Det är enligt min uppfattning omöjligt, herr Westberg i Ljusdal, att invänta SIA-utredningen eftersom den nya gymnasieskolan träder i kraft den 1 juli 1971 och vi måste handla därefter. I samtliga tre inlägg har fränt. om vi inte i stället kunde ha gått den vägen att vi ändrat paragrafen i skolstadgan.' Den möjligheten fanns nåturligtvis också — den var ett annat alternativ — men eftersom riksdagens godkännande hade erfordrats även för en ändring av den paragrafen hade vi fått tillämpa samma procedur. Då uppfattade vi det som enklare att falla tillbaka på 36 § i skollagen och därmed få en helhetslösning av frågan. Hade vi vetat att detta skulle åstadkomma 'missförstånd hade vi kanske övervägt andra alternativ, men vi ansåg att detta vär den enklaste och bästa lösningen. ' | Herr Elmstedt ställde en konkret fråga — och det är kanske den som intresserar alla tre talarna — om .36 § skollagen skall tolkas så att en elev kan avbryta sin skolgång före årskurs 9 och få sin utbildning hos hantverkare och företag men stå kvar under skolstyrelsens tillsyn. Mitt svar på den frågan är ja. Jag har också noterat att herr Elm stedt och herr Westberg har sagt att det inte är fråga om en uppluckring utan att den möjligheten skall användas restriktivt. Då tror jag, herr talman, att det inte existerar några meningsskiljaktigheter i sak mellan reservanterna och utskottsmajoriteten, och det gläder mig.
Herr talman! Efter utbildningsministerns senaste inlägg är våra ståndpunkter närmast identiska; efter hans medgivande att man kunde ha gått vägen över skolstadgan och givit paragrafen den lydelse som jag föreslog kan jag konstatera att vi inte ser olika på den saken.

Vore det inte lika gott att från början tala om hur 36 § i skollagen skall tolkas? Jag tror att mycken diskussion och en hel del misstag och otrivsamheter skulle kunna undvikas om man gjorde det.

Herr talman! Jag uppskattar det klarläggande som =: utbildningsministern gjort. Jag tycker, liksom föregående talare, att det därefter inte finns någon anledning att vidhålla yrkandet i reservationen 3. Vi tar för givet att dessa anvisningar skall utfärdas i så god tid att de kan tillämpas från början. Men nog är det ägnat att förvåna att det vid utskottsbehandlingen konstaterades att det på denna punkt inte gick att åstadkomma en sammanskrivning utan att det var nödvändigt med en reservation om vi ville hålla på att denna möjlighet skulle finnas även i fortsättningen.

Herr talman! Förevarande utskottsutlåtande är praktiskt taget enhälligt. Som framgått av debatten har moderata samlingspartiet fogat reservationer till utlåtandet på några punkter och samtliga oppositionspartier i utskottet på en punkt. I fråga om den sistnämnda reservationen har inget yrkande om bifall framställts, sedan utbildningsministern i inledningen av debatten klarlagt hur 36 8 skollagen skall tolkas. Jag noterar vad som sålunda skett med tillfredsställelse och uttalar bara den önskan, att utbildningsministerns = klarläggande kommer till myndigheternas kännedom så att det inte kommer att råda någon oklarhet beträffande tillämpningen av denna paragraf i skollagen. Jag är också angelägen om att betona att ingenting får ske som innebär den ringaste uppmjukning av den nioåriga skolplikten. Vi kan inte acceptera någon vid tolkning av 36 §. Ett uppmjukande av den nioåriga skolplikten innebär att de ungdomar som råkat i svårigheter får ett allvarligt handikapp för framtiden. Det måste vara allas vår gemensamma plikt att så långt det över huvud taget är möjligt försöka få ungdomarna att genomföra en nioårig skolutbildning. Den som av någon anledning kommer att befrias från en del av utbildningen under nionde skolåret kan riskera att bli handikappad för framtiden när det gäller möjligheterna att realisera utbildningsplaner som han eller hon så småningom kan få. Ingen av talarna i dagens debatt har velat antyda att de skulle vilja vara med om att äventyra den nioåriga skolplikten. Men jag har en känsla av att det ute i landet kan finnas en begränsad opinion som gärna skulle se attskolreformerna urholkas genom att skolplikten förändrades. För att ingen skall tro, att vi ger ett finger åt denna reaktionära inställning har jag velat göra uttalandet, att ingenting får inträffa som kan leda till uppmjukning av den nioåriga skolplikten. Jag kommer nu, herr talman, att i största korthet beröra de punkter, på vilka moderata samlingspartiet har reserverat sig. Ett par av reservationerna förefaller mig ganska underliga. Man besvärar sig i en reservation med att ta upp en debatt om beteckningarna gymnasieingenjör, gymnasieekonom osv. Reservanterna vill bibehålla helt oegentliga termer. Utskottsmajoriteten tror inte att detta problem är särskilt stort, utan lösningen kommer att ge sig själv. Näringslivet kommer säkert att tillse att de olika befattningarna får de benämningar som är lämpliga. Det kommer över huvud taget att i framtiden vara ganska likgiltigt vad den utbildning kallas som var och en får; i arbetslivet kommer vi ändå att få den yrkesbeteckning som stämmer bäst överens med de uppgifter vi har att utföra. Herr Nordstrandh varnade också för att tillämpa det relativa betygssystemet på de områden i den blivande gymnasieskolan där det i dagens olika utbildningsgrenar inte tillämpas. Men det är väl ändå självklart att samma betygssättningsmetodik så långt möjligt skall tilllämpas i hela gymnasieskolan när vi nu skapar en integrerad och sammanhållen gymnasieskola. Sedan kan vi ha delade meningar om värdet av det relativa betygssystemet. Jag tror att vi alla gör klokt i att ligga lågt i avvaktan på att de utredningar blir färdiga som sysslar med betygssättning över huvud taget. För egen del skulle jag önska att vi någon gång kunde komma därhän att vi slipper sätta betyg i skolan. Om vi någonsin når dit vet jag inte, men för mig är det en ideologisk målsättning i skoldiskussionen. Dock är det angeläget — det vill jag gärna säga till utbildningsministern — att föräldrar och skola får bättre kunskaper om vad det relativa betygssystemet innebär än man för närvarande har. Utskottet har fått många belägg för att det råder stora missförstånd ute i landet när det gäller betygssystemets innebörd. Informationen har inte i tillräcklig utsträckning nått ut till föräldrarna och fram till lärarrummen. Vi måste — detta betonar utskottet ganska starkt — göra ytterligare försök att få ut en rimlig information till dem detta berör. Herr Nordstrandh har vidare tagit upp frågan om behörighet att bli rektor eller studierektor. Inom vissa organisationer — inte minst gäller detta SACO — den organisation herr Nordstrandh företräder — finns det stundom en rädsla att få in katter bland herme linerna. Det man nu tror sig riskera är att en och annan människa skulle bli skolledare — rektor eller studierektor — utan att ha behörighet som ordinarie lärare i skolformen. Jag tror inte det finns så värst många människor som i och för sig skulle vara intresserade av att utan den grundläggande behörigheten ta ett skoiledarjobb. Men om det finns sådana, är det ytterligt angeläget att ta vara på dem. Det kan finnas många människor ute i folkbildningslivet och i andra sammanhang som säkerligen skulle bli utomordentliga studierektorer i skolväsendet om de finge möjlighet att inneha sådana tjänster. Utskottet hälsar därför med tillfredsställelse den uppmjukning av gällande behörighetsregler som propositionen innebär. Herr talman! Med detta har jag bemött vad som tidigare har sagts bara på de punkter där yrkanden om bifall till reservation föreligger. Låt mig till sist bara säga att denna proposition behandlar en rad frågor som nu måste lösas. Det är inga dramatiska saker det rör sig om — det är praktiska problem som måste lösas för att den gymnasiereform som vi tidigare fattat beslut om skall kunna träda i kraft den 1 juli 1971.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

Herr talman! I debatten i denna kammare onsdagen den 6 maj 1970 klagade herr Alemyr över att han inte fick spela en huvudroll i föreställningen utan i stället bara fick vara en statist. Jag beklagar hans ständiga öde, men om herr Alemyr vill spela en huvudroll, får han inte vantolka eller missförstå vad en motdebattör säger. Jag kan inte på något sätt begripa vad min fackliga tillhörighet till' SACO har med den här debatten att göra. Jag har ingen anledning att gå in på någon utförlig motbevisning gentemot herr Alemyr. Jag hänvisar till de gans ka detaljrika argument som jag levererade för varje reservation, och jag måste konstatera att herr Alemyr har gått bet på att tillbakavisa dem — mera allmänna uttalanden har ju ingen relevans i detta sammanhang. Jag får också konstatera att utskottets värderade herr talesman medvetet eller omedvetet hänger sig åt en troskyldig och blåögd optimism. Han finner allt Kungl. Maj:ts görande och låtande fullgott, för att inte säga sakrosankt; verkligheten må sedan vara sådan den nu är. I mitt huvud rinner en intressant jämförelse upp: pessimisten lär bara se moln på himlen, medan optimisten inte ser några moln alls — han går på dem. Herr Alemyr företar gärna sådana promenader. Så även i dag.
Herr talman! Jag skulle inte ha hänvisat till SACO om inte herr Nordstrandh hade sagt att vissa tunga organisationer var emot en sådan uppmjukning av behörighetsreglerna som vi nu talar om. Jag trodde att herr Nordstrandh med »vissa tunga organisationer» bl.a. avsåg SACO, som i sitt remisssvar har avstyrkt denna förändring. Jag tycker inte, herr talman, att det i och för sig är särskilt viktigt om jag är huvudrollsinnehavare eller statist — jag har för övrigt inte använt det uttrycket tidigare i dag. är herr Nordstrandh så fattig på argument att han måste läsa ur ett protokoll från våren 1970 för att hitta någonting att säga i dag, stärker det ytterligare min position. Vidare vill jag säga, herr talman, att det inte bara är jag som tycker att Kungl. Maj:t här har lagt fram ett bra förslag — det har alla i utskottet tyckt utom moderata samlingspartiets företrädare. På alla punkter är vi andra över '€ns. På en punkt fanns det delade me ningar, men där har vi kommit överens i dag. Det betyder alltså att det endast är moderata samlingspartiets före trädare i statsutskottet som i dag inte ansluter sig till Kungl. Maj:ts förslag.

Jag kan naturligtvis, herr talman, som enkel medlem i SACO bara med tillfredsställelse konstatera att det nu äntligen har gått upp för herr Alemyr att SACO är en tung remissinstans, men vad mitt medlemskap i organisationen i övrigt har med dagens debatt att göra kan jag helt enkelt inte förstå.

Jag bemödade mig verkligen om att detaljmotivera våra förslag. När herr Alemyr utan någon detaljmotivering såsom utskottets talesman bara viftar bort våra argument. kan jag inte uppfatta det på annat sätt än att är man kungatrogen, så är man kungatrogen.
Herr talman! Förlåt att jag återkommer! Det var herr Nordstrandh som började tala om tunga remissinstanser. Jag sade i mitt andra anförande att jag förmodade att herr Nordstrandh med »tunga remissinstanser» bl.a. menade SACO. Det är alltså inte jag som i dag har betygsatt denna organisation.

"Herr talman! Statsutskottet, som behandlat propositionen 169 och i det sammanhanget även tagit ställning till den av mig och herr Eriksson i Bäckmora avgivna motionen nr 1552 i denna kammare, har uttalat sig mycket positivt till det som är det främsta syftet med denna motion, nämligen en Nera omfattande försöksverksamhet än vad som föreslås i propositionen. I propositionen begränsas försöksverksamhe ten till Östersund, Luleå och Sundsvall. Man säger i utskottsutlåtandet att propositionens förslag är ett välkommet steg på vägen mot ökad geografisk spridning av möjligheterna att erhålla universitetetsoch högskoleutbildning. Utskottet säger också att utskottet finner det sannolikt och angeläget med en fortsatt utveckling i samma riktning i så snabb takt som möjligt, varvid såväl de lokaliseringspolitiska synpunkterna som önskemålet att avlasta hårt trängda universitet får förutsättas bli beaktade. I propositionen anges att syftet med försöksverksamheten enligt U 68 bl.a. är att utröna vilka distributionsformer för högre utbildning eller kombinationer av sådana som under den närmaste tioårsperioden kan utgöra ett alternativ till nu gängse former. Utskottet anser det angeläget med en utveckling mot större geografisk spridning i så snabb takt som möjligt. Det synes alltså föreligga förutsättningar för att flera orter än de i propositionen föreslagna inlemmas i försöksverksamheten under den kommande tioårsperioden. Jag har förståelse för att utskottet inte anser sig kunna ta ställning till vilken eller vilka speciella orter som ytterligare skall få försöksverksamhet, men man 'utgår ifrån att flera orter bör ifrågakomma. Detta uttalande från utskottet är; som": jag bedömer det, helt i linje med mitt önskemål i motionen om en mer omfattande försöksverksamhet. De förutsättningar som enligt U 68 bör finnas för en försöksverksamhet är tillgång. till lärarkrafter, önskemål om att pröva lokalisering i områden där det lokaliseringspolitiska trycket är starkt, att avlasta hårt trängda universitet och att ämnesutbudet i försöksverksamheten inte ytterligare markerar en överlastning på humanistoch samhällsvetarsidan. Härtill kommer departementschefens synpunkter att den decentraliserade akademikerutbildningen i ökad utsträckning bör oganiseras så, att den kan utnyttjas av vuxenstuderande.

Detta sammantaget, jämte den omständigheten att försöksverksamheten med systematiserad decentraliserad universitetsutbildning i motsats till universitetsfilialerna inte innebär en permanent organisation när det gäller l1okaler och lärartjänster, skapar enligt min mening förutsättningar för en vidgad omfattning på försöksverksamheten. Jag har i min motion talat för Gävleborgs län i allmänhet och Bollnäs, min egen hemkommun, i synnerhet, och jag har gjort det därför att jag anser att Bollnäs fyller samtliga de uppställda kvalifikationerna och dessutom kan redovisa ytterligare några kvalifikationer. Bollnäs är en expansiv skolstad, som ligger geografiskt väl placerad i länet. Där finns lokaler disponibla och där finns tillgång på lärare. Under det senaste året har antalet lektorstjänster som besatts med behöriga sökande ökat kraftigt. Man kan också ifrågasätta om inte lektorerna kan få göra fyllnadstjänst vid denna universitetsutbildning. Dessutom svarar Bollnäs kommun mot departementschefens uppfattning att den decentraliserade universitetsutbildningen bör organiseras så att den i ökad utsträckning kan utnyttjas av vuxenstuderande. Bollnäs har nämligen en mycket väl utvecklad verksamhet i det fallet med 750 vuxenstuderande, Antalet gymnasieelever i årskurs 3 är dessutom i hela länet ungefär 1 300. Jag är medveten om att det givetvis kommer att uppstå många organisatoriska problem i detta sammanhang, men sådana problem är man van att handskas med och klara av i en expansiv skolstad.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

Herr talman! Jag vill här knyta an till några meningar i statsutskottets förevarande utlåtande. På s. 16 skriver utskottet: »Enligt utskottets mening är propositionens förslag ett välkommet steg på vägen mot en ökad geografisk spridning av möjligheterna att erhålla universitetsoch högskoleutbildning. Utskottet anser det sannolikt och angeläget med en fortsatt utveckling i samma riktning i så snabb takt som möjligt, varvid såväl de lokaliseringspolitiska synpunkterna som önskemålet att avlasta hårt trängda universitet får förutsättas bli beaktade.» . Universitetskanslersämbetet har föreslagit Luleå, Sundsvall, Östersund och Västerås som lämpliga städer, men i propositionen har Västerås tagits bort. Detta beklagar vi i Västmanland. Inom Västeråsområdet, med en radie på fem mil, bor det över 330 000 människor. I mitten på 1960-talet var Västerås ett mycket aktuellt namn för förläggningen av en universitetsfilial, men slutresultatet blev att filialen förlades till en ort mera söderut. I den region där Västerås utgör den naturliga centralorten finns ett stort vuxenutbildningsbehov. Enbart i Västerås stad, alltså frånräknat övriga tätorter, finns det över 2000 vuxenstuderande, därav 930 på dagtid. Många av dessa, och naturligtvis även de unga, vill och borde få någon form av vidareutbildningsalternativ på hemmaplan: En stor del av våra studerande kommer från hem, där universitetsstudier är mycket ovanliga och inkomsterna ligger relativt lågt. Det betyder därför mycket att utbildningsalternativ finnes, som kan utnyttjas utan att de studerande behöver resa långa sträckor till undervisningsorten och därmed får förhöjda studiekostnader. I Uppsala län, där man har universitetsutbildning, studerar dubbelt så hög procent av befolkningen vid universitet och högskolor som är faHet i mitt hemlän. Den låga siffran för Västmanlands län beror troligen till stor del på frånvaron av högre utbildningsanstalter. a . Lärartillgången är god i Västerås och det finns acceptabla möjligheter till 1lokaler och institutionell service för undervisningen, något som har observerats av företrädare för UKAÄ vid dess lokala sondering för decentraliserad akademisk utbildning. Vi har :ett förnämligt stiftsoch landsbibliotek med en betydande forskningsavdelning och med ett stort sortiment av litteratur, även på främmande språk. Inom staden och länet finns stora industrier och ett merkantilt näringsliv, som skulle :ge stimulerande underlag för en teknisk och naturvetenskaplig högre utbildning. Goda lärarkrafter skulle också kunna stå till förfogande bland personer som redan är verksamma i länet inom respektive områden. Herr talman! Statsutskottet uttalar bl.a. att önskemålet att avlasta nuvarande hårt ansträngda universitet får förutsättas bli beaktat i framtiden. Jag har i detta läge inget yrkande. Vi som står bakom den av mig nämnda motionen — ledamöter från olika politiska partier; samtliga representanter för Västmanlands län — hoppas att en universitetsfilial kommer att förläggas till Västerås. Vi utgår ifrån att Kungl. Maj:t vid effektuerandet av UKÄ:s förslag i framtiden kommer att ta med Västerås, för den händelse att försöksverksamheten

Herr talman! Decentraliseringsideologin måste bli av riktgivande betydelse för samhällsfrågornas lösning i framtiden. Detta är något som icke minst centerpartiet har hävdat och fortsätter att hävda. Utan en sådan målsättning kan vi inte forma ett samhälle, som är människorna nära, något som är viktigt ur skilda synpunkter, icke minst med hänsyn till strävandena att uppnå en större jämlikhet. Från lokaliseringspolitisk synpunkt är tillgången på utbildning inom ett län eller en region av avgörande betydelse. i Vi har i detta sammanhang att ta ställning till frågan om riktlinjerna för försöksverksamheten med systematiserad: decentraliserad universitetsutbildning. Principerna bakom «propositionen 169 är goda, men det är att beklaga att den = föreslagna försöksverksamheten begränsas till tre platser, nämligen Luleå, Sundsvall och Östersund. Vi har från centern i motionsparet I: 1334 och IL: 1551 yrkat på att försöksverksamhet med . systematiserad decentraliserad universitetsutbildning bör bedrivas vid ett större antal orter än som förutsatts, bl.a. i Falun-Borlängeregionen. Samma yrkande har också framställts i motioner från folkpartihåll. Det finns starka motiv för en sådan förläggning av universitetsutbildning till: Dalarna. Det behövs mycket kraftiga lokaliseringspolitiska insatser i länet, om .den negativa utvecklingen där skall kunna brytas. Jag skall inte anlägga ytterligare... näringspolitiska synpunkter i detta sammanhang, men jag vill ändå framhålla att det måste vara orimligt. att man för Stockholmsområ det arbetar med regionplaner, som skall omfatta 2,55 miljoner invånare omkring år 2 000, medan Kopparbergs län, som ligger på bara 20—25 mils avstånd, skall ha så stora svårigheter att kämpa med som nu är fallet. En jämnare fördelning av resurser över hela landet är ett oeftergivligt krav i jämlikhetens anda. En utbyggnad av universitetsutbildningen är också ett angelä get krav. Motiv för att förlägga försöksverksamheten — som nu diskuteras — till Kopparbergs län är att vi har ca 1 200 elever som går ut från gymnasiet varje år. Det är mycket angeläget att de i större utsträckning än nu bereds möjligheter till fortsatt utbildning i hemlänet. Vi har också lärarhögskolan i Falun. Det finns goda möjligheter att i viss utsträckning samverka, och det är därför angeläget att vi i detta avseende verkligen gör Falun-Borlänge till det storstadsalternativa område som förutsätts i plan 70. Utskottet har inte redovisat några skäl mot en förläggning till Falun-Borlänge. Skrivningen i utlåtandet om snabbhet i utbyggnadstakten är att notera med tillfredsställelse. Men vi i Kopparbergs län vill nog ändå hävda, att den här gången borde vi ha varit i tur att få del av den försöksverksamhet som skall igångsättas. Vi kan inte i framtiden bara leva på löften — vi måste också få konkreta bevis för att vårt län kommer med vid fördelningen av bl.a. utbildningsresurserna. Jag ber, herr talman, att med det sagda få yrka bifall till de likalydande motionerna I: 1334 och II: 1551.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att delta i planeringen och pläderingen för den eller den orten som särskilt lämplig för — som det heter på bästa främmande-ord-svenska — systematiserad decentraliserad universitetsutbildning. Vad jag vill är att understryka, som redan skett i min motion, att vid planeringen av försöksverksamheten bör enligt U 68:s uppfattning — och jag råkar känna till den litet grand — flera synpunkter beaktas, bl.a. önskemålet att avlasta hårt trängda universitet. Nu är det ju så, att den synpunkt som i den föreliggande propositionen i första hand tillgodoses är önskemålet att pröva lokalisering i områden där det lokaliseringspolitiska trycket är starkt och där den högre utbildningen kan vara ett viktigt led i strävandena att skapa en allsidig samhällsservice. Urvalet av orter — samtliga i Norrland — är bevis nog. Strävan att avlasta hårt trängde universitet är en minst lika viktig synpunkt på lokaliseringen av försöksverksamheten med systematiserad decentraliserad universitetsutbildning som den nyssnämnda <servicesynpunkten. Det finns otvivelaktigt stora möjligheter — jag skall inte nämna några speciella orter — att i anslutning till befintliga gymnasier på platser kring andra universitetsstäder än Umeå bygga ut och sprida den högre utbildningen. Där finns faktiskt både goda lokaler — i många fall nybyggda, välutrustade lokaler — och lärarkrafter, i många fall högt kvalificerade sådana. Där finns också — och det är inte oviktigt i detta sammanhang — i riklig mängd: blivande studerande. Det är inte många som berört detta under debatten, men det är viktigt. Och de kommunala myndigheterna torde undantagslöst vara beredda till samverkan. Då det måste bedömas som angeläget att försöksverksamheten snarast utvidgas. också i lokalt avseende, varigenom ett väsentligt önskemål av dem som framställts i U 68: tillmötesgås, har jag till protokollet velat anföra vad jag i huvuddrag utvecklat i min motion... Utskottet understryker sin all männa välvilja mot det som motionsledes förts fram, varvid önskemålet att avlasta hårt trängda universitet får förutsättas bli beaktat. I detta instämmer jag givetvis.

Detta har jag emellertid inte fått något gehör för. U 68 skall faktiskt snart bli färdigt — med uttrycket snart menar jag några år — och jag vågar åtminstone hoppas att 1971 års statsverksproposition beaktar vad U 68 och min motion nu har understrukit. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Det förslag till riksdagsstadga som konstitutionsutskottet i dag framlägger för riksdagen har manglats i många instanser: i arbetsgrupp 1 inom grundlagberedningen, inom hela beredningen, i konstitutionsutskottets kansli, inom :konstitutionsutskottet och på tjänstemannaplanet inom riksdagen. Därtill kommer 12 motioner om olika ändringar som konstitutionsutskottet har behandlat ingående. Vi som sysslat med stadgan hoppas att den skall motsvara våra intentioner. | Först inregistrerar jag den positiva inställning konstitutionsutskottet visade en motion som fru Kristensson och jag väckt. Vi vann dess tillstyrkande av förslagen att »>samlingssalen>, som det hette i den gamla arbetsordningen, skulle utbytas mot »plenisalen>, att »civillagsutskottet> skulle heta »lagutskottet> och att »>jordbruk» skulle stå främst i »jordbruksoch miljöutskottet>. Senare klipptes den andra hälften bort och det blev enbart »jordbruksutskottet>, men paragrafen om detta utskotts ämnesområde har förtydligats så att även, förutom miljövård, naturvård kommit med i beskrivningen. Vi är tacksamma för den positiva inställningen till. vår motion. Till en början hade vi framgång också med uttrycket »inom lyckta dörrar» i stället för »inom stängda dörrar», vilket vi tyckte lät så ogästvänligt. Men så glada skulle vi uppenbarligen inte få bli. Sedan det hade utrönts att uttrycket >inom stängda dörrar» numera var vedertaget i flertalet författningar — främst rättegångsbal ken — fick vi backa ut, tyvärr. Jag tar det som en prövning. I stort sett är vi alltså eniga inom konstitutionsutskottet. Vi har skilt oss åt främst när det gäller uppdelningen mellan kulturutskottet och utbildningsutskottet. Från vårt håll menar vi alt det skulle bli en snedbelastning i fråga om ärendefördelningen enligt konstitutionsutskottets förslag. Den fördeining som grundlagberedningen föreslog var jämnare; med universiteten och forskningen lagda på kulturutskottet och alla övriga utbildningsfrågor på skolutskottet. Jag vill ingalunda bestrida att det ligger en viss logik i att all undervisning bereds inom ett och samma utskott, men vi undrar ändå om kulturutskottet med den av majoriteten föreslagna fördelningen verkligen gör skäl för namnet. Fördelningen av ärendena blir mycket ojämn, och den har varit ojämn under de gångna åren. Med den föreslagna utskottsorganisationen skulle vi ha haft en topp med 63 ärenden på utbildningsutskottet år 1967 och en vågdal med 14 ärenden på kulturutskottet år 1969. Gör vi motsvarande fördelning för år 1970 blir den emellertid något jämnare: 30 ärenden på kulturutskottet och 40 på utbildningsutskottet. Om den trenden står sig — därom kan vi självfallet inte veta någonting bestämt i dag — skulle vi undgå den snedbelastning som har befarats. Vi reservanter tycker likväl att den föreslagna uppgiftsfördelningen sakligt sett inte är helt naturlig. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 1 av herr Richardson m.fl. i denna del. Ytterligare ett ämne som jag många gånger har tagit upp i kammaren vill jag beröra, nämligen debattrestriktionerna. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på några fakta som ledamöterna kanske har förbisett. Redan när en arbetsgrupp under talman Thappers ledning våren 1964 arbetade med arbetsformerna i en enkammarriksdag ventilerade vi ingående detta ämne. Det har sedan återkommit många gånger. Vi var i arbetsgruppen 1964 medvetna om att det skulle bli problem inom en riksdag med 350 ledamöter. Redan enligt den partiella författningsreformen fick emellertid talmannen möjlighet att, med riksdagens godkännande, begränsa tiden för anföranden i viss fråga. I förslaget till riksdagsstadga har antalet genmälen i debatter och inlägg i frågedebatter nu begränsats till två. Dessutom har konstitutionsutskottet — med bifall till en motion av herr Tobé och fröken Ljungberg i denna kammare — strukit den hittills gällande regeln att kammaren kan medge annan ledamot att få ordet i frågedebatter. Deltagandet i sådana debatter blir alltså hädanefter begränsat till frågaren och vederbörande statsråd, och den möjlighet som för närvarande finns — och som flera gånger har begagnats — att utvidga debatten till allt fler kommer att slopas. Vi har alltså redan beträtt debattbegränsningarnas väg. Men grundlagberedningen har inte därmed lämnat frågan åt dess öde — tvärtom avvaktar vi vilka erfarenheter enkammarriksdagen kan ge. En promemoria har i dagarna sänts ut till riksdagsgrupperna för övervägande, och naturligtvis ser vi helst att frivilliga överenskommelser träffas mellan partierna. I annat fall får grundlagberedningen överväga ytterligare åtgärder i någon form. Det är emellertid inte mycket att vinna på att förkorta anförandena med så eller så många minuter — det visar de gjorda undersökningarna under de senaste åren. Det är främst antalet anföranden som förlänger debatterna, alltså att många talare går upp i samma ämne — för reservanterna eller för utskottet — och säger i stort sett samma saker, men naturligtvis med olika ordval. Det förslag till riksdagsstadga som nu ligger på riksdagens bord och som vi skall fatta beslut om — det har redan antagits av första kammaren — bygger på de vilande grundlagsändringar om vilka det i januari nyvalda konstitutionsutskottet på 27 ledamöter skall framlägga ett memorial. Därefter framlägger konstitutionutskottet förslaget till riksdagsstadga. Jag vill understryka vad konstitutionsutskottet säger härom i slutet av sitt utlåtande: »Det har förutsatts ati det förslag som nu utarbetats skall ligga till grund för det initiativ som tas i januari 1971. Vad riksdagen skall ta ställning till nu, under tvåkammarriksdagens sista session, är ailtså formellt inte utskottets förslag till riksdagsstadga utan endast de i ärendet väckta motionerna och vad utskottet anfört för egen del. Själva författningen skall bli föremål för beslut först nästa år.> Det beslutet skall alltså fattas i januari. Förslaget till riksdagsstadga gör självfallet inte anspråk på att vara en i alla avseenden fulländad produkt. Vi kan väl säga att vi alla som arbetat med det har gjort vårt bästa för att åstadkomma en väl fungerande arbetsordning med bl.a. den nya utskottsorganisationen för enkammarriksdagen. Denna stadga skall inte betraktas så att den för evärderlig tid skulle undgå justeringar och korrigeringar. I grundlagberedningen ägnar vi alltjämt stor uppmärksamhet åt frågan om riksdagens arbetsformer; däri ingår naturligtvis också att vi håller ett öga på riksdagsstadgan och debattformerna i enkammarriksdagen. Man kan säga att stadgan nu ligger på slipen och skall sjösättas i januari. Förhoppningen hos oss som arbetat med detta är att den skall kunna hålla sig flytande och fylla sin uppgift. Denna dag och morgondagen är historiska. Vi upplever i dag den sista debattdagen under tvåkammarsyste met. En epok slutar och en ny börjar, och riksdagsstadgan är en liten detalj i denna nya epok.

Herr talman! Det utlåtande från konstitutionsutskottet som bär nr 48 behandlar riksdagsstadgan för den nya enkammarriksdagen. Jag är för min del glad över att utskottet stannade för namnet riksdagsstadga i stället för alternativet riksdagens arbetsordning, vilket lätt kunde hopblandas med riksdagsordningen. Observeras bör vad utskottet har skrivit i sitt utlåtande på s. 8, att det är den nya enkammarriksdagen som skall antaga stadgan. Detta kan ske först efter det att de vilande grundlagsändringarna blivit antagna. Vad tvåkammarriksdagen skall besluta om vid slutet av sin sista session är formellt inte förslaget till ordalydelse i den nya stadgan, utan de motioner som väckts i anslutning till det till talmännen för vidare befordran till kamrarna överlämnade kansliutkastet. Beslutet om det nu av konstitutionsutskottet beredda = förslaget skall alltså fattas definitivt i januari 1971. I stort sett är utskottet enigt i fråga om den nya riksdagsstadgan. Skiljaktigheterna framgår av bilaga 3 till utlåtandet på s. 46, där tre reservationer avgivits. Den första reservationen rör det tionde och det elfte av de sammanlagt 16 utskotten, där utskottsmajoriteten följt motionen 2 av herrar Alemyr och Mattsson, medan vi reservanter anslutit oss till grundlagberedningens och kansliutkastets förslag om ett universitetsoch kulturutskott och ett skolutskott. Utskottsmajoriteten har således i enlighet med motionen föreslagit ett kulturutskott och ett utbildningsutskott. Enligt vår mening kan det knappast vara försvarligt att sätta i gång en utskottsuppdelning med en sådan snedbelastning av arbetet som måste bli en följd av 19 och 20 §§ i utskottsförslaget. Erfarenheterna från statsutskottets nuvarande andra avdelning borde kunna utgöra avskräckande bevis i denna fråga. Den undersökning som grundlagberedningen gjort beträffande ärendefördelningen 1967, 1968 och 1969 visar sammanlagt under de tre åren för universitetsoch kulturutskottet 118 utlåtanden och för skolutskottet 96 utliåtanden. Ett kulturutskott och ett utbildningsutskott enligt motionen och utskottets förslag skulle efter samma statistik avgivit 60 respektive 154 utlåtanden under de tre åren. Det bör observeras att vid dessa beräkningar ärenden om idrottsoch friluftsverksamhet ligger hos kulturutskottet och inte hos jordbruksoch miljövårdsutskottet, såsom förutsatts t.ex i kansliutkastet. Vidare har de studiesociala frågorna förutsatts flyttade till socialförsäkringsutskottet. Ojämnheter förekommer väl också på andra håll, men inte alls i denna omfattning. Ett kulturutskott som inte får behandla frågor om högre utbildning och forskning måste grunda sig på en onaturlig uppgiftsfördelning. Vi avstyrker därför motionen 2 och följer grundlagberedningen och kansliutkastet. Vi menar att ärenden om idrottsoch friluftsverksamhet hör hemma hos universitetsoch kulturutskottet. I reservationen 2 om jordbruksutskottets benämning har vi föreslagit namnet miljövårdsoch jordbruksutskottet och följande lydelse av 22 8: »Miljövårdsoch =:jordbruksutskottet skall bereda frågor om naturvård samt frågor om miljövård i övrigt som inte tillhör annat utskotts beredning. Det skall bereda frågor om jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt, fiske och vattenrätt.» Alla är medvetna om att miljövården numera har fått en mycket framskjuten ställning. Detta bör enligt vår mening markeras såväl i skrivningen om frågeomfattningen som i namnet på vederbörande utskott. Konstitutionsutskottets majoritet erkänner det förra men vill inte vara med om det senare. Slutligen har vi reservationen 3 be träffande antalet tillåtna inlägg i frågedebatter. Vi är ense med utskottsmajoriteten om att på enkla frågor skall ges korta, koncisa svar. Debatten bör förbehållas frågeställaren och statsrådet. I den nya enkammaren blir det säkert nödvändigt med rationalisering för tids inbesparande.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

Herr talman! Innevarande riksdag kan inte antaga arbetsordning för den nya enkammarriksdagen. Av tidsmässiga skäl är det emellertid nödvändigt att 1971 års riksdag snabbt kan antaga en arbetsstadga. Föreliggande förslag till riksdagsstadga får därför betraktas som en informell present till den nya riksdagen att besluta om i befintligt skick eller förändra. Tveksamhet kan därför råda, huruvida det finns anledning att anmäla avvikande mening i fråga om detaljer. För min del skall jag endast ta upp en sak, som innefattas i 7 § i stadgan och berörs i reservationen 2. I kansliutkastet föreslås att utskottet nr 13 skulle benämnas miljövårdsoch jordbruksutskottet. I motioner har föreslagits en ändring av namnet till jordbruksoch miljövårdsutskottet. Utskottet har stannat för endast jordbruksutskottet. Skälen härför har angivits vara att man vill undvika dubbelbenämning samt att namnet ansluter till departementsnamnet. Dessa skäl verkar ingalunda övertygande. Vid författningsfrågans lösning har störe frågor klarats utan svårighe ter. Ingen torde kunna förneka att miljöfrågorna är framtidens stora och oerhört betydelsefulla frågor. Hur vi skall lösa dessa problem blir avgörande även för mycket annat. Självfallet ingår miljövårdsmoment i mycket av sambhällsarbetet. Flera utskott har att behandla frågor med betydelsefulla miljövårdsinslag. Men det måste vara viktigt att i tituleringen av ett utskott poängtera var det samlade ansvaret/sammankopplingen ligger. Därtill kommer att naturvårdsdelen i miljövården är direkt kopplad till den framtida jordbrukspolitiken. Detta upplever inte minst de människor som bor i områden där den öppna åkerjorden nästan helt skall försvinna enligt nu tilllämpad jordbrukspolitisk målsättning. Som exempel kan jag peka på Siljansbygden i mitt eget hemlän. Med dessa korta motiveringar ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Till de förändringar i kansliutkastet till riksdagsstadga som gjorts under behandlingen i konstitutionsutskottet har vi inga erinringar utan kan för vår del tillstyrka desamma. Jag skall begränsa mitt inlägg till att tala för den motion som väckts av den kommunistiska gruppen och som gäller frågan om partigruppernas representation i utskotten. Vi har framfört den meningen, att man skall se praktiskt på denna fråga. Utskotten skall vara beredningsorgan. Detta formuleras också i stadgan, där det talas om att t.ex. utrikesutskottet skall behandla frågor om rikets förhållande till och överenskommelse med främmande stater och mellanfolkliga organisationer osv. I grundlagberedningens betänkande om ny utskottsorganisation understryks att ärendena skall vära grundligt förberedda, innan de läggs fram för avgörande. Denna be Till en grundlig beredning hör utan tvivel att man studerar de olika politiska meningsriktningarnas synpunkter på frågorna. Det är då värdefullt att samtliga i riksdagen representerade partier deltar i utskottsarbetet och under detta kan argumentera för sina ståndpunkter. Det har å andra sidan stort värde för partigrupperna att ha deltagit i utskottsarbetet, när riksdagen skall ta slutgiltig ställning till förslagen. I utskotten redovisas ofta material som riksdagens ledamöter inte har så lätt att på annat sätt få del av. Vi menar alltså att man skall lägga praktiska arbetssynpunkter på denna fråga och lösa den på denna grundval. Enligt den valordning som tilis vidare gäller för val till riksdagen har varje partigrupp en storlek som är ungefär jämnt delbar med utskottens antal. Det går alltså att lösa frågan om deltagandet i utskottens arbete. När det gäller andra parlament anlägger man tydligen ofta den synpunkten, som vi också tycker är riktig, att det är till fördel för parlamentens arbete att så många som möjligt av ledamöterna och självklart representanter för samtliga partigrupper kan medverka i beredningsarbetet i utskotten. I det norska stortinget deltar alla ledamöter i de fasta utskotten. I Finland och i Danmark möjliggörs genom valförbund att även mycket små partigrupper blir representerade i utskott. Här i Sverige är det däremot vanligt att diskussionen om representation i utskotten förs utifrån frågeställningen vad de olika partierna ur något slags proportionalitet skall ha rätt till. Det är givet att frågan om fördelningen på partierna av platserna i utskotten måste lösas utifrån vissa normer. Men i botten bör man enligt vår mening lägga principen att alla partigrupper bör beredas minst en ordinarie plats och en suppleantplats i varje utskott. Med partigrupp avser vi givetvis en grupp som Det är ju också så, att proportionella val till utskotten kan anordnas enligt flera olika beräkningssätt. Enligt vissa av dessa beräkningssätt har den kommunistiska gruppen med 17 platser helt klart en plats i varje utskott, enligt en annan metod har den det inte, om utskotten väljs var för sig. Jag tror det är väldigt olyckligt, om det intrycket skapas att frågan om utskottsrepresentation för ett visst parti är beroende av den valmetod som tillämpas. Konstitutionsutskottet har enligt vad som sägs i dess utlåtande inte ansett sig kunna ta upp dessa frågor till behandling. Utskottet motiverar detta med att överläggningar om utskottsvalen ägt rum mellan partigrupperna men inte lett till resultat. Motiveringen är, tycker jag, något förbryllande. Utskottet har ju självt medverkat till att ett kansliutkast till riksdagsstadga lagts fram inför riksdagen. Där finns bestämmelser om utskottsvalen. Jag förmodar att konstitutionsutskottet ställer sig bakom förslaget till dessa bestämmelser, i varje fall är ingenting annat utsagt. Men då finner jag det egendomligt, att man inte kan ta upp till behandling förslag, som kräver en förändring av dessa bestämmelser. Förutsätter man att det konstitutionsutskott som väljs vid riksdagens början i januari skall inta samma hållning, eller kan vi räkna med att där få en sakbehandling av de ställda förslagen? Formuleringen i konstitutionsutskottets utlåtande är för övrigt inte korrekt. Riktigare skulle ha varit att skriva att »Överläggningar ägt rum mellan vissa partigrupper, men utan resultat». Jag vill bestämt vända mig mot det sätt på vilket frågan om utskottens sammansättning i den nya enkammarriksdagen förberetts, där fyra av riksdagens partier fört överläggningar med utelutande av det femte. Utskottens sammansättning är en fråga som angår alla ledamöter av riksdagen och inte bara dem som har en viss partifärg. Jag vill också brännmärka det taktikspel som förekommit och där partitaktiska överväganden överskuggat en saklig behandling av frågan. Herr talman!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

Herr talman! Meningsskiljaktigheterna inom konstitutionsutskottet har ju varit ganska små, men på några punkter har dock meningarna varit delade. Först och främst gäller det utskottens benämningar. Jämfört med det utkast som överlämnats till talmanskonferensen har konstitutionsutskottet föreslagit vissa ändringar. Civillagsutskottet föreslås bli kallat endast lagutskottet. Två utskott hade i utkastet begåvats med dubbelnamn — universitetsoch kulturutskottet samt miljövårdsoch jordbruksutskottet. Dubbelnamn förekommer ju inte för närvarande, och konstitutionsutskottet har ansett att det skulle vara rätt opraktiskt med sådana. Att ideligen upprepa dessa beteckningar på föredragningslistor och i andra sammanhang skulle bli omständligt, och även för talmannen skulle det vara onödigt betungande att vid ärendenas påropande behöva använda dessa långa utskottsnamn. Praktiska skäl talar alltså för utskottets förslag beträffande utskottens Viktigare än namnen är dock ärendefördelningen, och härvidlag föreslår utskottet ett par ändringar. Det har gällt att å ena sidan sammanhålla ett ärendeområde inom ett och samma utskott, å andra sidan att åstadkomma en så jämn ärendefördelning som möjligt mellan utskotten. Att helt tillgodose båda dessa önskemål är inte möjligt. Utskottet har funnit att skälen för ett sammanförande av utbildningsfrågorna till ett utskott är så starka att man bör välja den ordningen, även om ärendefördelningen då blir något ojämnare. Ger erfarenheten senare vid handen att man behöver ompröva fördelningen av ärendena får detta naturligtvis ske.

Ett kort svar på en enkel fråga och en kort kommentar till svaret stämmer väl bäst med syftet med frågeinstitutet. Två treminutersanföranden är en rätt väl tillmätt tid.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
Herr talman! Först några ord om namnet på det utskott som skall handlägga bl.a. miljöfrågorna. Miljöproblemen har ju vuxit fram som ett av de stora områdena i svensk politik. Att miljövården kom med i utskottsnamnet enligt kansliutkastet till riksdagsstadga är bara naturligt. Men att den sedan ströks av konstitutionsutskottets majoritet finner jag märkligt. Därefter går jag över till reservationen 3 och dess bakgrund. Statsråden har sedan gammalt många privilegier i debatter med riksdagens övriga ledamöter och med oppositionen. De kan gå in i debatten när som helst. De kan bryta vilken talarlista som helst. De kan hålla hur långa anföranden som helst i debatter då deras motparter bara får korta genmälen. De kan genom debattordningen i regel se till att de får sista ordet i replikskiften. En del statsråd respekterar det förhållandet att en riksdagsledamot inte kan svara omedelbart sedan han eller hon utnyttjat sina två repliker. Andra statsråd däremot tycks mera medvetet gömma de mest polemiska argumenten till efter den sista repliken, då de får stå oemotsagda. De enda möjligheterna för en enskild riksdagsman är då att meddela att han inte äger någon replikrätt — eller att sätta upp sig på talarlistan än en gång och kanske få replik först några timmar senare, när intresset för saken är begränsat. En av motiveringarna för dessa privilegier för statsråden har varit att de 1 motsats till övriga ledamöter av riksdagen, har haft två kamrar att bevaka. De har varit tvungna att springa mellan kamrarna och har därför inte hunnit att avvakta sin tur på talarlistan. Men nu när vi får en enda kammare bortfaller det argumentet. Statsråden får liksom vi andra bara en kammare att diskutera i. Vad gör då riksdagens konstitutionsutskott? Jo, utskottet låter först och främst de gamla privilegierna för statsråden stå kvar. Ingen som helst begränsning har gjorts av statsråds möjligheter att gå in i debatter med anföranden när som helst, medan riksdagsmän i Övrigt bara har genmälesrätt. Från vårt håll har vi för avsikt att i enkammarriksdagen ta upp detta problem. Och det borde ligga i hela riksdagens intresse att den frågan längre fram blir ordentligt genomlyst. Men konstitutionsutskottet gör ännu en sak. Utskottet stärker statsrådens ställning högst avsevärt i diskussionerna vid enkla frågor. Den som ställt en enkel fråga får i fortsättningen bara rätt till två inlägg, en begränsning som inte finns i dag. Efter de två inläggen är det slut för den som frågat. För statsråden råder ingen motsvarande inskränkning. De har rätt till ett obegränsat antal anföranden — vid enkla frågor blir det alltså tre stycken inlägg för att få sista ordet. Jag tycker det är bra att man gör en bestämd skillnad mellan interpellationsdebatter och debatter i enkla frågor. Det är viktigt att frågedebatternas karaktär av snabba meningsutbyten bibehålles. Det är också viktigt att frågestunderna inte drar ut på tiden genom en serie halvlånga inlägg. Därför hade jag gärna sett att konstitutionsutskottet hade förslagit att första inlägget skall begränsas till två å tre minuter och övriga inlägg till högst en minut, medan man i stället borde ha låtit bli att begränsa antalet inlägg. Detta är viktigt framför allt därför att den ordning som nu föreslås kommer att öka statsrådens överläge och ytterligare försvaga möjligheterna för oppositionen att föra fram sina argument och frågor. En medlem av regeringen som vill slingra sig undan besked kan göra det i ett par inlägg. Men det blir mycket svårare, om han vct att han kan pressas med ytterligare en eller ett par korta följdfrågor. Åtskilliga informationer har i debatter kring enkla frågor drivits fram med tekniken korta följdfrågor för att få ett rejält besked. Oavsett om vi tillhör regeringsparti eller opposition borde vi alla inse vilket värde från debattens och kontrollens synpunkt de enkla frågorna, så utnyttjade, har. Det här är inte alls fråga om ett sätt att förlänga diskussionerna — det gäller tvärtom ett sätt att bättre utnyttja frågeinstitutet för det ursprungliga syftet. Nu avser konstitulionsutskottet att göra det betydligt enklare iör statsråden att glida undan med vaga besked. Statsråden vet i fortsättningen att frågeställaren bara får ordet två gånger — själv får ju regeringen ständigt sista ordet när man så vill. Det är en allvarlig begränsning av oppositionens debattvillkor och det är en förstärkning av regeringens debattprivilegier i en situation, då dessa i stället borde ha begränsats. Herr talman! Reservationen 3 är inte helt tillfredsställande, men dess förslag går i rätt riktning, och jag ämnar rösta för den. Vi har inom folkpartiet för avsikt att senare återkomma till den här frågan.

Herr talman! Jag vill litet perifert anföra några synpunkter, som anknyter till motioner väckta i anslutning till denna fråga. På s. 6 i förevarande utskottsutlåtande anför utskottet att det inte kunnat »tillstyrka att särskilda regler om tystnadsplikt införs i riksdagsstadgan». För klarhetens skull vill jag i detta sammanhang notera att det i den åberopade motionen II: 1523 i och för sig inte yrkats på en vidgad tystnadsplikt och att inte heller kravet på regler knutits enbart till riksdagsstadgan. Vad motionärerna önskade var en klar generell regel för att undvika olika praxis i utskotten. Vi har också blivit bönhörda genom utskottets yttrande, där det heter att riksdagsordning och speciella lagbestämmelser bör innefatta en uttömmande reglering i detta ämne. Det innebär att det, även om ett protokoll inte är offentligt förrän vid en viss tidpunkt, ändock är möjligt att muntligt sprida uppgifterna i detta. Detta är med hänsyn till utskottens praxis något överraskande och avviker även från vad vissa statsrättsexperter har hävdat i olika skrifter. Jag hoppas att resonemanget kommer att utvecklas vidare i något annat sammanhang, så att vi nu inte bara kommer att gå från en ovisshet till en annan. I frågan om ärendefördelning mellan utskotten har konstitutionsutskottet inte anslutit sig till förslaget i motionen II: 1527 att frågor av regional samhällsplanering skall hänföras till civilutskottet i stället för — vilket utskottet förordar — till inrikesutskottet. Utskottet har visserligen funnit att skäl kan anföras för motionsförslaget, men dessa har tydligen inte ansetts väga tyngre än det åberopade sambandet mellan den »regionala samhällsplaneringen» och »regional utveckling>. Frågan är dock om inte ordvalet i detta sammanhang medfört att ordens reella innehåll undanskymts — och det är i och för sig naturligt med den svåra terminologi som det gäller. På den tiden när vi bara talade om lokaliseringspolitik var det kanske enklare. Numera är emellertid den regionala samhällsplaneringen inte bara en planering för direkta lokaliseringspolitiska insatser i de län, där man vill bryta en nedåtgående utveckling, utan den är en uppgift i alla län. Den — ännu försöksvisa — regionala samhällsplaneringen syftar till att, såsom även anförs i motionen, »skapa och utveckla instrument dels för samordning av beslut inom den statliga verksamheten, dels för samverkan mellan stat och kommun i syfte att regionalt fördela samhällsresurserna så att uppsatta mål kan förverkligas». En regionvis uppbyggd samhällsplanering är sålunda en planering för mycket annat än direkta lokaliseringspolitiska insatser och andra direkta stödmedel. Det är uppenbart att en regional utveckling inte kan baseras bara på sådana åtgärder — det väsentligaste är att de »regionala» åtgärderna samordnas i en planering för de antagna målen. Detta sker inom den regionala planeringen — fast knuten till länsstyrelsen och kommunerna — och med direkta kontakter med den fysiska planeringen, som statsrådet Lundkvist hade anledning påpeka i ett interpellationssvar i går. Jag har i detta sammanhang inte något yrkande. Eftersom motionen har förankring i både civiloch inrikesutskotten får väl dessa ta ställning när den konkreta frågan kommer upp för utskottsbehandling under det komman de året.

Herr talman! Får jag för herr Johansson i Trollhättan demonstrera ett enminutersinlägg. Det är klart att det kan vara frestande att gå över en minut om man har mycket att säga. Men om det står i stadgan att man i anförandena efter det första vid enkla frågor bara får hålla sig till en minut är det talmannens uppgift att se till att det påbudet följs och ledamöternas uppgift att följa det. Jag tror att herr Johansson i Trollhättan har en för låg uppskattning av den svenska riksdagen om han tror att ett sådant stadgande bara skulle brytas.